Herr talman! Rose-Marie Frebran har frågat mig om jag i någon kommande proposition på invandrarområdet kommer att behandla frågan om att i större utsträckning än nu använda etnisk eller språklig tillhörighet, och inte medborgarskap, som grundval för kategorisering av invandrare. Rose Marie Frebran anser att den bild den svenska allmänheten får av vilka kulturer som i dag ingår i och berikar den svenska samhällsmosaiken blir missvisande genom att människors etniska och språkliga tillhörighet inte anges. Inledningsvis vill jag deklarera att jag känner stor förståelse för de problem som Rose-Marie Frebran aktualiserar i sin interpellation. Hur man som invandrare eller flykting blir benämnd kan vara en viktig fråga för den som det berör. medborgarskap. Från den statistiken får vi uppgifter om födda och döda, om invandrade och utvandrade. Modersmål eller etnisk tillhörighet antecknas inte vare sig för svenska medborgare, eller för medborgare i andra länder eller för statslösa personer. Det finns flera skäl till att man väljer att inte registrera uppgifter om enskildas modersmål eller etniska tillhörighet. Hänsynen till den personliga integriteten är ett viktigt skäl. Många av dem frågan berör är flyktingar. Det är angeläget att det ur allmänna register inte går att göra sammanställningar eller få ut uppgifter som kan hota deras eller deras anhörigas säkerhet. Riksdagen har senast vid behandlingen av den nya folkbokföringslagen klart bestämt vilka uppgifter som skall få finnas i folkbokföringen, som ju i sin tur utgör underlaget för befolkningsstatistiken. I detta sammanhang beslöt riksdagen att det -- av integritetsskäl -- inte längre är tillåtet att använda medborgarskap som sökbegrepp t.ex. för adresslistor för direktsänd samhällsinformation. Eftersom också födelseland finns med i uppgifterna är det dock möjligt att få statistiska uppgifter t.ex. om de personer som flyttat till Sverige och blivit svenska medborgare men som är födda i något annat land. Också annan offentlig statistik än den om befolkningens sammansättning tas fram bl.a. som planeringsinstrument för aktuella åtgärder. När det gäller uppgifter om språktillhörigheten har SCB alltsedan mitten av 1970-talet fört en periodisk statistik över elever med annat hemspråk än svenska. Dessa uppgifter finns både för grundskolan och för gymnasieskolan och de behövs för planeringen av undervisningen i svenska som andraspråk och hemspråksundervisningen. Denna statistik -- även om den bara gäller skolans elever -- ger en god bild av människors språkliga tillhörighet i Sverige. I den senaste statistiken togs det upp 129 språk, däribland både turkiska, serbokroatiska, albanska och kurdiska. Också i andra sammanhang tar man självklart reda på den språkliga eller kulturella bakgrunden för att kunna stödja eller hjälpa en invandrare. Det kan gälla t.ex. att ordna med en tolk med rätt språklig och kulturell kompetens för den som inte kan svenska. Det kan också vara fråga om tvåspråkig personal i hemtjänsten, på arbetsförmedlingen eller i annat vardagligt sammanhang. I ett antal kommuner har man kartlagt äldregrupperna för att se efter vilken språkhjälp som kan behövas i den äldrevård som planeras. Det finns således i flera sammanhang behov av uppgifter utöver själva medborgarskapet och det finns skäl att utveckla hur man på bästa sätt kan få fram bra planeringsunderlag, utan att förgripa sig på den personliga integriteten och individens rätt att faktiskt själv avgöra hur man vill bli benämnd. I många sammanhang kommer vi också fortsättningsvis att finna medborgarskap som ett nödvändigt attribut när vi beskriver invandring och invandrare. Så är det i det internationella umgänget, där människor behöver pass och kanske visering för att komma in i ett land där de inte är medborgare. Medborgarskap är också i de allra flesta fallen något som objektivt kan fastställas, medan modersmål och etnisk tillhörighet ofta är uppgifter av mera subjektiv karaktär. Enligt den ordning vi har funnit lämplig här i Sverige är frågan om etnisk tillhörighet en fråga för individen, inte för staten. Vi kan alltså knappast tala om någon officiell terminologi eller kategorisering i detta sammanhang. Jag kan emellertid försäkra Rose-Marie Frebran att regeringskansliet i sitt arbete anstränger sig för att använda rätt beskrivning av både den kulturella, språkliga och etniska tillhörigheten när dessa egenskaper är relevanta för de åtgärder som vid skilda tillfällen kan bli aktuella. I ljuset av de allra senaste årens utveckling här i Europa och sett i ett litet längre perspektiv är interpellationen mycket intressant. Det är uppenbart att innebörden av medborgarskapsbegreppet kommer att förändras i takt med ökad integration staterna emellan och i takt med att gamla statsbildningar faller samman och att nya tillkommer, ofta byggda på något slags etnisk grund.

Herr talman! Jag vill tacka kulturministern för svaret på min interpellation. Det är positivt att kulturministern känner ''stor förståelse för de problem'' som jag tar upp i interpellationen. Hur man än väljer att benämna dem som kommit till vårt land som invandrare eller flyktingar kan det orsaka problem. Jag har i interpellationen valt att aktualisera de problem som följer av medborgarskapsbenämningen. Kulturministerns svar berör till stor del problemen med etnisk eller språklig benämning. Vi är dock överens om att det här handlar om något som kan vara mycket viktigt för dem det berör. Många människor är flyktingar på grund av etnisk förföljelse. Skälen till att dessa personer över huvud taget blivit flyktingar är då mycket intimt förknippade med konflikten mellan medborgarskap och etnisk tillhörighet. Just den problematiken skulle jag vilja ha kulturministerns synpunkter på. Ett annat problem jag tar upp gäller olika gruppers utrymme i massmedia. Programtid i invandrarprogram grundas ofta på en statistik som kan upplevas som missvisande. Hur skall man kunna komma åt den typen av problem? Jag konstaterar dock att kulturministern uppmärksammar att det finns skäl att utveckla hur man på bästa sätt kan få fram bra planeringsunderlag: att kulturministern försäkrar att regeringskansliet anstränger sig att använda rätt benämning vid skilda tillfällen och att kulturministern reflekterar över utvecklingen i Europa under senare år och den utveckling som kan förväntas framöver. Allt detta är positivt. Jag har dock inte fått svar på min direkta fråga. Herr talman! I ljuset av kulturministerns förståelse för de aktualiserade problemen vill jag därför fråga: Hur ser kulturministern på möjligheten att beröra denna problematik i någon kommande proposition?

Herr talman! Som framgår av interpellationssvaret anser jag att det här kan vara en personlig fråga som berör många människsor mycket djupt. Därför skall den naturligtvis behandlas med ödmjukhet. Här i riksdagen har vi olika sätt att beröra frågor och just nu berörs frågan i en interpellationsdebatt, som har initierats av Rose-Marie Frebran. Det finns inte några omedelbara planer på att i någon proposition ta upp denna fråga. Detta hindrar inte att så kan bli fallet i framtiden. Jag har ansträngt mig för att ge ett ganska fullödigt svar på Rose Marie Frebrans fråga för att få i gång en diskussion i denna kammare, ett sätt som vi använder för att beröra och belysa olika frågor.
Herr talman! Jag uppskattar att kulturministern har ansträngt sig för att ge ett ganska brett och någorlunda djupt svar på denna fråga. Jag har inte heller bett om något löfte om att denna problematik skall tas upp i en proposition, utan jag har bara frågat efter kulturministerns synpunkt på möjligheten att göra det. Däri ligger en fundering över hur pass angelägen kulturministern anser att denna fråga är och hur pass djup denna problematik kan vara för olika grupper av invandrare och flyktingar och för enskilda invandrare och flyktingar. Jag har emellertid i detta svar mött förståelse för problematiken, det är jag den första att erkänna. Och så långt är jag självfallet nöjd. Med anledning av uttalandet att det finns skäl att utveckla hur man på bästa sätt kan få fram planeringsunderlag, knyter jag en positiv förhoppning.

Herr talman! Ulf Kristersson har frågat mig om vad jag avser att vidta för åtgärder för att uppnå regeringsförklaringens mening om en i princip fri etableringsrätt för radio. Han har också ställt en fråga om planeringen för frekvensbandet 104--108 Catarina Rönnung har frågat mig om en parlamentarisk beredning om tråd och etermedierna kommer till stånd och om denna kommer att behandla frågor om koncentrationen i dessa medier. Jag besvarar båda interpellationerna i ett sammanhang. Utredningen om tekniska förutsättningar för utökade sändningar av radio och television till allmänheten har nyligen avgett betänkandet Tekniskt utrymme för reklamfinansierad radio. I betänkandet redovisas möjligheter att inrymma ytterligare sändningar av ljudradio inom de frekvensband som är eller inom kort kommer att bli tillgängliga för ljudradio i Sverige. Enligt utredningen skulle åtminstone ca 170 nya sändare kunna tas i bruk för reklamfinansierad radio inom de närmaste åren. MHz inte skall tas i anspråk för analoga radiosändningar utan reserveras för ett eventuellt framtida införande av digital sändningsteknik. I övrigt föreställer sig utredningen att digitala sändningar under en övergångsperiod skall placeras i frekvensbandet 223--230 MHz, den s.k. TV-kanal Regeringen avser att under juni månad lägga fram en proposition om lokala, reklamfinansierade ljudradiosändningar. Om riksdagen godtar förslagen i propositionen bör sändningar kunna komma i gång till nästa årsskifte. Det är värdefullt om nya, viktiga frågor om villkoren för radio och TV-sändningar kan beslutas i bred politisk enighet. Regeringen kommer därför att under den närmaste tiden inbjuda de riksdagspartier som inte ingår i regeringen att medverka i beredningen av frågan om reklamfinansierad radio. Till grund för beredningsarbetet kommer att ligga en promemoria med förslag till lagstiftning m.m., som inom kort skall sändas ut på remiss.

Herr talman! Tack för svaret på interpellationen, även om jag måste medge att det inte var så värst mycket till svar. Jag tycker att kulturministern snarare bekräftar de två frågor som jag har ställt och hänvisar till att det finns en utredning. Om jag hade velat veta vad utredningen ansåg hade jag kunnat läsa utredningen. Jag har fem synpunkter på interpellationssvaret. För det första: Jag tycker att fri radio är viktig, mycket viktigare än regeringen hittills har velat tydliggöra, dels därför att opinionsbildningen är viktig -- en mångfald i svensk opinionsbildning är viktig, vilket vi sedan länge vet --, dels därför att det har ett politiskt symbolvärde av sällan skådat slag att genomföra en sådan förändring. Jag tror att i fråga om en fri radio står regeringens trovärdighet litet grand på spel bland unga människor, vilket jag tycker att kulturministern inte riktigt vill medge. För det andra: Jag tycker att regeringen är ambitionslös. Regeringen har inte imponerat i mediefrågor över huvud taget. Det tidigare sjabblandet med TV-frågan och den nuvarande tveksamheten på radioområdet inger inte särskilt mycket respekt. Jag förstår inte varför regeringen verkar vilja fortsätta en gammal socialdemokratisk politik och tveksamhet på detta område. För det tredje: Visst är detta en teknisk fråga, och det är en teknisk fråga som jag har ställt. Men tekniken är mer än så. Tekniken är förutsättningen för en långsiktig och nödvändig strategi för något slags avsocialdemokratisering av svenskt kulturliv. Jag förstår inte att kulturministern inte inser symbolvärdet i en sådan förändring. För det fjärde: Vad innebär egentligen regeringsdeklarationen? Vad betyder den stolta formuleringen om en i princip fri etableringsrätt? Vad betyder det för den praktiska politiken? Vilka förändringar kommer att genomföras? Varför verkar regeringen vilja acceptera Sveriges radios ambition att med digital teknik som tillhygge rycka undan grunden för många nya kommersiella kanaler? Är behovet av rivstart mindre på radiooch TV-området än på många andra områden? För det femte: Jag tror faktiskt att respekten för nuvarande lagar och regler är mycket liten på detta område. Statsrådet väljer att tala om behovet av breda politiska lösningar, dvs. behovet av att förhandla med socialdemokraterna först. Då undrar jag: Är breda beslut viktigare än bra beslut på detta område? Jag tycker att detta speglar en felaktig inställning och en alltför försiktig inställning till det mandat som denna regering har fått. Tänk om finansminister Wibble eller andra kolleger till statsrådet hade haft samma inställning i sitt arbete. Jag tror att det är ganska enkelt just nu. Om regeringen inte är beredd att nu uppfylla regeringsdeklarationens löften och är beredd att köra över socialdemokraterna i mediefrågorna, kommer verkligheten att köra över regeringen, och då är det för sent.

Herr talman! Kännetecknande för vår svenska rättsordning är att vi i vårt lagstiftningsarbete fäster stort avseende vid förarbetena. Följaktligen har dessa förarbeten en avgörande betydelse för hur domstolarna tillämpar de lagar som vi stiftar. framfördes från den dåvarande oppositionen en rad farhågor över yttrandefriheten i etermedia, som skulle kunna inskränkas på ett oacceptabelt sätt om inte gränserna för möjligheten till reklamförbud angavs tydligare än som var fallet.

Gentemot övriga radio/TV-företag skall möjlighet att förbjuda reklam inte finnas.'' På detta svarade utskottet: Som framgår av propositionen är bakgrunden till bestämmelserna om reklamförbud i grundlagen att ordningen med reklamfrihet i Sveriges Radio-koncernens sändningar skall kunna bli rättsenlig även med den nya ordningen. Det står således fullständigt klart att yttrandefrihetsgrundlagens möjligheter till reklamförbud -- 1 kap., 12 §, andra stycket -- Kulturminister Friggebo fann det angeläget att med en egen motion ytterligare understryka detta förhållande. Det är således den rättsordning som riksdagen, genom två beslut, i grundlag fastslagit skall gälla i Sverige fr.o.m. den 1 januari 1992! I dag är det den 6 februari, och fortfarande förbjuder myndigheterna ett par hundra radiostationer att sända reklam. Inte en enda av dessa är public service-företag. Förbudet motiveras med en s.k. vanlig lag, trots att den står i uppenbar strid med förarbetena till vår yttrandefrihetsgrundlag. Det här förhållandet är minst sagt uppseendeväckande. Myndigheterna tillåts upprätthålla ett förbud som står i uppenbar strid med riksdagens uttalade mening. Om två veckor hålls rättegång i Svea hovrätt i ett mål som gäller rätten att sända reklam i radio -- ett mål som framför allt utomlands väckt för Sverige pinsam uppmärksamhet, och mer är säkert att vänta. Att Sverige i en yttrandefrihetsfråga kan agera på det här sättet är obegripligt, i synnerhet om man som stöd för sitt agerande inte tvekar att åberopa en lag som så uppenbart strider mot grundlagens förarbeten. På åtminstone en punkt är grundlagen tydlig -- för att inte säga övertydlig. Den tillåter reklamförbud endast för public service-företag. Varje annat reklamförbud, oavsett i vilken vanlig lag det återfinns, strider mot yttrandefrihetsgrundlagen. Reklamförbudet i närradion utvecklas nu snabbt i riktning mot en pinsam rättsskandal, samtidigt som allt fler radiostationer upptäcker att grundlagen ger dem rätt att sända reklam. Är det således inte nu hög tid att rädda vad som räddas kan av politikernas auktoritet genom att omedelbart anpassa närradiolagen till yttrandefrihetsgrundlagens bestämmelser? Herr talman! Min slutsats är denna: Varje myndighetsingripande mot icke-public service-företag, därför att dessa sänder kommersiell reklam, utgör ett brott mot yttrandefrihetsgrundlagen. Kommersiell reklam i närradion kan således ej längre förbjudas! Delar kulturministern min uppfattning?

Herr talman! Kulturministern sade att det är värdefullt med en bred enighet i en ny mediesituation. Hon aviserade också att en beredning kommer att tillsättas under den närmaste tiden. Siktet är inställt på att det skall vara klart för en ny lagstiftning vid årsskiftet. Mot den bakgrunden borde kulturministern ha haft anledning att beklaga att regeringen, trots att det gått fyra månader sedan den tillträdde, ännu inte har tagit någon som helst kontakt med företrädare för socialdemokraterna om beredningens arbete, och än mindre handlar det om diskussioner om förberedelserna inför ett nytt avtal med Sveriges Radio. Däremot har kulturministern i ett antal uttalanden flitigt spritt sin uppfattning, nämligen att man skall förbjuda reklam i närradion. Således var det mycket intressant att höra Björn von der Eschs principiella och mera juridiska synpunkter i detta sammanhang. Själv kan jag inte se att det finns någon anledning att införa förbud i det sammanhanget. Jag vill inte medverka till att reklammonopol skapas för icke-närradiostationer. Vidare har Birgit Friggebo sagt att hon inte ser att det skulle vara ett problem att tidningar kan få äga kommersiella radiostationer. Jag tror inte att frågan är så enkel. Vill man stimulera mångfald och motverka lokala åsiktsmonopol får man nog sätta sig ned och analysera situationen. Under de senaste dagarna har vi fått en debatt, där statsministern har sagt att han tycker att man skall lägga sig i den inre organisationen i fråga om Television att själv bestämma hur nyhetsverksamheten skall hanteras. Mot bakgrund av försommarens riksdagsbeslut -- dels skulle Sveriges Radio och dess programbolag ges större frihet när det gäller den inre organisationen, dels skulle man få bättre möjligheter att hävda sig i konkurrensen -- är det något förvånande att statsråd inte kan hålla tassarna borta från Sveriges Television. I stället för att låta de ägarrepresentanter och de statliga representanter som sitter med i styrelsen ta ansvar vill man styra den här verksamheten inom Sveriges Television från regeringstaburetterna. Det är självklart helt oacceptabelt. Sveriges Televisions styrelse måste ha rätt att själv fatta sådana beslut. Med förlov sagt vill jag säga att jag tror att den kan vara mer kompetent än regeringen när det gäller att hantera de frågorna. Det framgår också klart av riksdagens beslut vad som avsetts i sommarens stora diskussion. Det finns ingen anledning att ändra på detta. Jag kan lätt instämma i det Dagens Nyheter har sagt, nämligen att regeringen måste låta företaget bestämma sin egen organisation. Därifrån går jag över till konstaterandet av vilka riktlinjer som gäller för en framtida socialdemokratisk radiopolitik. En grundpelare är naturligtvis att lyssnarna måste ha tillgång till ett varierat programutbud. Det gäller såväl de sändningar som sker inom Sveriges Radios regi, som att vi skall ge närradion en möjlighet att hävda sig samt att vi skall öppna för en kommersiell radio. Men det är också viktigt att se till att vi garanterar lyssnarna samma höga tekniska mottagningskvalitet som hittills. Detta innebär, för att knyta an till det som Ulf Kristersson sade, att den fria etableringsrätten, oavsett hur viktig den är, dess värre begränsas av utrymmet i etern. En tredje utgångspunkt för den socialdemokratiska radiopolitiken är att den skall medverka till att vidga yttrandemöjligheterna. Den skall kunna ge plats för nya aktörer. Här tror jag faktiskt att närradion kan spela en väsentlig roll. För att den skall kunna spela den rollen skall den inte kringgärdas med förbud mot att sända reklam, om vilket Björn von der Esch argumenterade så skickligt. Självfallet skall en radiopolitik också motverka uppkomsten av lokala radiomonopol eller multimedieföretag. Det är detta som är bakgrunden till att man i andra länder har valt att i lagstiftningen reglera exempelvis ägandet. Jag kan instämma i det Ulf Kristersson sade, att det verkar som om regeringens behov av rivstart på det här området är mindre än på andra områden. Här har vi inte ens sett snigelfart. Regeringen har alltså stått stilla. Vi socialdemokrater efterlyser en dialog inom beredningen. Vi vill gärna vara med om att på ett tidigt stadium diskutera fram avtalet rörande Sveries Radio. Inte heller i det avseendet har regeringen tagit någon som helst kontakt med oss. Ulf Kristersson frågade statsrådet, och jag kan inte låta bli att kommentera det, om regeringen är beredd att köra över socialdemokraterna. Det är faktiskt på det sättet, Ulf Kristersson, att regeringen inte ens har behagat att fråga vad socialdemokraterna tycker i de här sammanhangen.

Herr talman! Ulf Kristersson uttryckte en oro över att verkligheten möjligen skulle kunna köra över regeringen. Jag vill påstå att verkligheten redan har kört över regeringen, och att så skedde även med den gamla socialdemokratiska regeringen. Tendensen är nämligen, om vi hastigt blickar i historiens backspegel, att den tekniska utvecklingen ofta ligger före opinionens mognad. Det har skett på området radio -- TV. Det som förvånar mig är att den borgerliga regeringen, som ju visat framsynthet i många andra frågor och som ägnat sig åt att rivstarta på både det ena och det andra området, just på områdena radio -- TV, publicservice-verksamhet och frihet i etern tycks ligga påtagligt lågt. Det förvånar faktiskt mest, också med tanke på det som framhölls av de borgerliga partierna under valrörelsen, då vi stred hårt för en ökad frihet i etern. Det skulle vara klädsamt om kulturministern ville ta några förnämliga initiativ på det här området. Själv är jag av den uppfattningen att publicserviceverksamheten behöver ses över. Är det så säkert att Sveriges Radios organisation skall vara sådan den är i dag? Behöver vi två rikstäckande TV-kanaler som finansieras på det sätt som sker i dag? Behöver vi fyra publicservice-radiokanaler, som också finansieras via TV-avgiften, vilket sker i dag? Med hänsyn till att tekniken breder ut sig och att andra aktörer får möjligheter att dela etern, borde det vara en självklarhet -- och jag tror att det också är ofrånkomligt, Birgit Friggebo -- att vi ser över publicservice-verksamhetens struktur. Vad vill vi ha ut av en publicservice-verksamhet? Vad skall den stå för? Vad kan andra aktörer klara lika bra och kanske t.o.m. bättre än Sveriges Radio? Det är viktigt med en bra publicserviceverksamhet, men skall den för alltid vara gjuten i samma form som nu? Jag sätter ett stort frågetecken för det och skulle välkomna om kulturministern tog ett initativ till en översyn av publicservice-verksamhetens struktur, organisation, ägarbild och hur man skall reglera publicservice-verksamheten i framtiden. Skall det ske genom ett avtal med programbolagen eller skall det ske genom lagstiftning? Det finns mycket som talar för en lagstiftningsreglering snarare än en avtalsreglering. Vi kan återkomma till det i annat sammanhang. Skall verksamheten finansieras genom allmän licens, som egentligen är en apparatskatt, eller skall den finansieras genom en vanlig skatt över inkomsten? Det är också en fråga som man bör diskutera. Herr talman! Jag vill med detta inlägg bara säga att jag tycker att kulturministern skall ta ett rejält tag i de här frågorna. Hon bör bidra till att skapa en större frihet i etern och även göra en god översyn av publicservice-verksamheten. Som en följd av detta kanske också avtalsperioden för Sveriges Radiokoncernen skall begränsas från normalt sex år, som det har varit, till tre år. Vi bör få god tid på oss att begrunda hur vi vill ha publicserviceorganisationen i framtiden.

Herr talman! Jag är glad över den brådska som plötsligen har kommit över vissa partier i den här kammaren. Här har gått åratal då socialdemokraterna inte har kunnat bestämma sig för om man i vårt land över huvud taget skall kunna finansiera radio och TV med reklam. Det betyder att när vi nu har fått en ny regering, som är besjälad av att verkligen se till att vi får en vidgad yttrandefrihet och nya möjligheter till frihet över huvud taget för radio och TV, finns det inget som helst underlag så att man kan gå fram med de olika förslagen. Hade vi inte några som helst tekniska begränsningar, vore det här en lätt fråga. Då kunde man i stort sett med ett penndrag ta fram förslagen. Men i och med att det finns tekniska begränsningar, i varje fall just nu, måste det finnas några regler om hur koncessionsgivningen skall gå till, vilka som skall få använda den ökade friheten i etern. Det sägs att det inte görs någonting. Det är inte sant. Jag har skrivit i mitt svar att vi håller på att ta fram en promemoria som skall gå ut på remiss ganska snart, så att det finns något underlag och så att vi kan få en offentlig diskussion om vilka regler som skall gälla. Sedan skall den parlamentariska beredningen komma till. Dessutom har vi faktiskt gjort en del. Redan i höstas fick riksdagen ett förslag om möjligheter att finansiera kabel-TV och kabel-radio med reklam. När jag kom in på departementet fanns det ett förslag framarbetat av socialdemokraterna som innebar fortsatt förbud mot reklam från den 1 januari 1992, trots att det skulle strida mot yttrandefrihetsgrundlagen. Bara på ett par dagar fick vi skriva om hela den propositionen. Den hann också behandlas i riksdagen. Här är det verkligen inte fråga om någon snigelfart, utan det är en för svenska förhållanden ovanligt snabb behandling. Socialdemokraterna förstår jag över huvud taget inte. De har haft årtionden på sig att försöka göra någonting, men har avstått från det. Det är vi från den borgerliga sidan som har stått på gator och torg och, som Ulf Kristersson var inne på, vänt oss till bl.a. ungdomar, som inte begriper varför man skall ha dessa begränsningar i etern. Ulf Kristersson tog upp frågan om analog och digital teknik. I framtiden ger den digitala tekniken ännu större möjligheter till ännu fler kanaler. Detta är en avvägning att göra: Vill vi ge hela utrymmet till det analoga och därmed omöjliggöra att det finns ett litet utrymme kvar för att pröva för det digitala och kanske gå över till det digitala om det där skulle visa sig vara en ganska snabb utveckling, eller skall vi stänga för denna möjlighet och utnyttja allt nu? Det är en fråga som jag tycker det är lämpligt att diskutera just i en parlamentarisk utredning. Det handlar om att väga framtiden mot nutiden och uppnå maximal yttrandefrihet i etern. Det är, som jag sade i mitt interpellationssvar, viktigt att vi når så breda överenskommelser som möjligt, men det kan inte ske på bekostnad av en uppluckring av monopolet och en ökad frihet i etern. Där är inriktningen helt klar. Men det kan finnas tekniska detaljer som behöver diskuteras. Catarina Rönnung frågar om den tilltagande koncentrationen, som hon påstår finns, när det gäller medierna över huvud taget inklusive press. Uppriktigt sagt begriper jag ibland inte denna diskussion. Här pågår en verksamhet för att luckra upp och ta bort monopol, och då börjar man diskutera ökad monopolisering och ökad koncentration. Den här frågan kommer dock att beröras i departementspromemorian. Det kommer också att finnas möjlighet för den parlamentariska beredningen att diskutera frågan. Tyvärr är min taletid ute, så jag kan inte besvara Björn von der Eschs frågor, men jag återkommer.
Herr talman! Birgit Friggebo tycker att hon är snabb i behandlingen, och jag tycker att hon är långsam i behandlingen av dessa frågor. Om detta kan man naturligtvis tycka olika. Jag tycker bara att det är så påtagligt att regeringen i denna fråga i jämförelse med andra fögderier och frågor nästan inte gjort någonting och framför allt inte visat engagemang för att vilja komma fram någonstans när det gäller fri radio och TV. Det tycker jag är konstigt. När det gäller den saken är jag besviken. Sedan tar kulturmininstern upp detta med tekniska begränsningar. Självklart är det de tekniska begränsningarna som ligger till grund för min interpellation. Det är insikten om dessa problem som ligger till grund för de frågor som jag har ställt och som jag tycker att kulturministern inte har besvarat. Den utredning som kulturministern hänvisar till flera gånger skisserar i huvudsak tre olika alternativ, varav två innebär klara begränsningar för framtida reklamfinansierad analog radio. Det tredje alternativet innebär betydande utökningar av utrymmet för traditionell radio till ganska låga kostnader som skulle kunna vara kommersiell, medan det inte innebär sämre förutsättningar för introduktion av digitalradio, eftersom det finns andra band som används i andra länder som skulle kunna användas även i Sverige. Jag tycker inte att det här är en fråga i första hand för remisser och politiska breda lösningar. Nu undrar jag: Vad tycker kulturministern själv egentligen? Har hon en egen uppfattning, eller är allting fråga om remissinstansernas uppfattning?

Herr talman! Att Birgit Friggebo inte begriper socialdemokraterna lär väl jag inte kunna göra någonting åt. Däremot är det möjligt att vi har varit underlåtenhetssyndare, även om jag för min del inte tror på arvssynden. Nu diskuterar vi faktiskt regeringens ansvar i detta sammanhang. Jag blir bekymrad när jag hör Henrik S Järrel ifrågasätta om vi behöver två TV-kanaler, om vi behöver de sändningar på radion som vi har i dag, om vi skall se över Sveriges Radios struktur och avtalet över huvud taget och om vi skall skattefinansiera i stället för att låta TV-avgiften finansiera det hela. Detta, Birgit Friggebo, är oerhört utmanande av den anledningen att riksdagen beslöt så sent som för ett drygt halvår sedan i stort sett enhälligt, inkl. moderaterna, att ställa sig bakom riktlinjerna för Sveriges Radiokoncernens fortsatta verksamhet. I den proposition bakom vilken en så gott som enhällig riksdag ställde sig -- kanske den t.o.m. var helt enhällig -- stod det bl.a. att för verksamheten bör Sveriges Radio disponera fyra rikstäckande sändarnät för ljudradio och två rikstäckande sändarnät för TV samt att programverksamheten bör förutom av TV och ett för ljudradion. Vidare är det en självklarhet i propositionen att vi skall ha ett företag som heter Radiotjänst i Kiruna AB, som är ansvarigt för att ta in TV-avgifterna. Detta ifrågasätts inte bara av Henrik S Järrel utan också av moderaternas partisekreterare. Jag tycker att de anställda på Sveriges Radio, svenska folket, lyssnarna och tittarna har rätt att nu få veta om regeringen tänker att frångå det beslut som riksdagen med en så bred politisk enighet fattade i somras. Tänker regeringen göra detta, är det en allvarlig stridssignal. Då kan det aldrig bli tal om breda lösningar. Då är det inte särskilt förvånande att regeringen, för att tala utrikiska, i splendid -- det kan ju vara hur som helst med det -- isolation sitter och förbereder det nya avtalet. Jag vill ha klart besked från kulturministern: Gäller den uppgörelsen, som riksdagen antog i somras, som regeringens proposition 149 låg till grund för?
Herr talman! Jag är inte förvånad över att lyssna till Åke Gustavssons farhågor när vi från en del av den moderata rörelsen, kanske även från andra håll, ifrågasätter om Sveriges Radios struktur är och skall bli sakrosankt för all framtid. Mycket har ju hänt på medieområdet. Jag har försökt skissera det i korta ordalag i mitt förra inlägg. Vi har fått flera kanaler, och vi har flera som står och knackar på dörren både på radiosidan och faktiskt också på TV-sidan för att få sin röst hörd. Nu slår Åke Gustavsson som vanligt vakt om monopolet. Även om Sveriges Radio egentligen inte faktiskt har ett monopol, är det inget tvivel om att Sveriges Radio har en allt framgent dominerande ställning som radio och TV-producent i landet. Mitt ifrågasättande grundar sig på huruvida den övriga medieutvecklingen ger vid handen att konstruktionen av Sveriges Radio på något sätt bör ses över med tanke på att så mycket annat har hänt. Hur länge vill tittarna betala en högre TV-licens när ett ökat alternativfinansierat TV och radioutbud står för dörren och finns tillgängligt? Den frågan kan man ställa sig. Och när kommer upproret från tittarna? Jag medger att Sveriges Radio många gånger gör mycket bra radio och TV-program. Det är ju mina kolleger, jag har själv varit anställd där. Jag är fortfarande själv en anhängare av en bra public service-verksamhet, men jag ifrågasätter om den måste ha den storlek och betydelse och dra de kostnader som den gör i dag. Finns det andra aktörer till vilka man kan överlåta att sköta en del av Sveriges Radios verksamhet i dag, mot kanske lägre TV-avgift rent av och framför allt till priset av en ännu mer vidgad yttrandefrihet? Jag tycker mig förstå att Åke Gustavsson vill slå vakt om de rikstäckande kanalerna och inte gärna släppa in andra aktörer annat än på mikroplanet, på närradioplanet. Jag är inte alldeles övertygad om att det är den rätta medicinen. Vi måste också tillåta rikssändande aktörer vid sidan av Sveriges Radio att få göra sin stämma hörd. Låt mig till kulturministern säga att jag också skulle vilja ha ett svar på frågan om regeringen mot bakgrund av medieutvecklingen överväger att faktiskt se över SR:s organisation: struktur, ägarbild, regleringsformer, finansieringsformer osv.

Herr talman! Det är naturligtvis alldeles utomordentligt att vi kan ha en fri diskussion om de långsiktiga förhållandena också när det gäller Men det är en självklarhet att de överenskommelser som har träffats mellan partierna och som sedan utgjorde grunden för propositionen förra våren ligger fast. Det betyder att i huvudsak kommer förslaget till nytt avtal för Sveriges Radio att utgå från de uttalanden som riksdagen gjorde förra våren och de riktlinjer som då angavs. Nu är det en sak vad gäller t.ex. ägandeförhållandena som framträtt allt tydligare under hösten och som innebär att det måste ske en fördjupning när det gäller de här frågorna. De riktlinjer som riksdagen angav förra våren var heller inte så tydliga som en del ibland vill göra gällande. Åke Gustavsson säger att det är en självklarhet att man skall få slå ihop nyhetsredaktionerna på Sveriges Radio därför att detta leder de uttalanden fram till som gjordes förra våren. Bakgrunden är ju den att riksdagen har gjort uttalanden tidigare, där man säger att yttrandefriheten och bredden på nyhetsutbudet bäst hävdas genom att TV har två från varandra fristående nyhetsredaktioner. Det är det som gäller i dag. Sedan får det bli en annan ordning om man kommer fram till någonting annat här i riksdagen. Men de uttalanden som gjordes förra våren berörde över huvud taget inte nyhetsutbudet, utan det sades att man allmänt sett skulle ge något friare former för Sveriges Radio. Den frågan kommer naturligtvis att beröras i kammaren då avtalet när det gäller Sveriges Radio kommer upp till behandling. Det är Åke Gustavsson som går ut med privata uppfattningar om hur det skall vara i framtiden. Riksdagen har gjort sina uttalanden, och så länge riksdagen inte har ändrat sina uttalanden så gäller dessa. Det tycker jag att respekten för riksdagen kräver. Så till Björn von der Esch: Grundlag är grundlag, och de bestämmelser som finns i grundlagen står för sig själva. Jag hade gärna sett att det inte funnits någon möjlighet att över huvud taget begränsa frågan om reklam. När det gäller om Sveriges Radio skall vara ett public service-företag utan reklam skulle det naturligtvis föreligga en möjlighet för Sveriges Radio att själv välja, dvs. att riksdagen som den som styr Sveriges Radio uttalar att man kan göra valet själv. Nu har vi de bestämmelser som vi har, och då skall naturligtvis dessa följas till dess att vi åstadkommer en ändring. Jag hade gärna sett att det varit möjligt att omedelbart fatta beslut som innebar att vi skulle kunna finansiera radiosändningar med reklam. Ingen kan vara betjänt av den nuvarande situationen, med olika piratradioföretag som naturligtvis främst skaffar sig marknadsfördelar framför andra företag, som respekterar bestämmelserna. Men problemet är ju att vi tidigare haft en regering som varit motståndare till den här verksamheten och inte tagit fram material, så att vi snabbt kunde fatta beslut.

Kristersson tycker att här skall det vara fritt fram, och man skall se till att det blir så många analoga radiosändare som över huvud taget är möjligt. Ja, jag respekterar en sådan inställning, men det kan ju inte vara förbjudet att föra en diskussion, om det kommer en ny teknik som på relativt kort sikt kan ge oss ännu fler radiokanaler och ännu större frihet samt då göra en avvägning. Han frågar efter min personliga uppfattning. Det intressanta är ju vad regeringen sammantaget kan komma fram till för uppfattning, men det kan inte vara förbjudet att diskutera denna tekniska fråga. Vi politiker handhar ju en verklighet som ibland just innehåller frågor om prioriteringar, och det kan finnas behov av att visa på vad det är för typ av prioriteringar som gäller för att man skall nå det mål som är det viktiga, nämligen så mycket frihet som det över huvud taget är möjligt att åstadkomma, både på kort och på litet längre sikt.

Herr talman! Jag tackar för svaret från kulturministern som säger att grundlag är grundlag, men vi har bestämmelser -- och så hörde jag inte riktigt resten. Finessen med grundlagen är emellertid att man inte får lov att ha bestämmelser som strider mot grundlagen. Därför vidhåller jag mina slutsatser, att det är i dag grundlagsstridigt att förbjuda reklamsändningar i närradio.

Fru talman! För några veckor sedan när Ny Demokrati arbetade med en motion om avskaffandet av landstingen kom meddelandet om att ett nytt landsting, ja ett helt landstingsförbund, hade bildats, dvs. något jättelikt som inte behövs men som är nästan omöjligt att bli av med. Denna gång kom det på hjul. När regeringen talade om hjälp till småföretagen och om småföretagen som Sveriges ryggrad, kom en magnifik kungörelse från borgen på Hisingen om bildandet av Sveriges största företag någonsin! visserligen genom att bli uppköpt av ett bättre skött företag, Procordia, men i alla fall. Procordia, som till 34 % av kapitalet ägs av skattebetalarna, var verktyget som skulle lösa Volvos problem. Då -- skulle man tro -- bad Gyllenhammar regeringen om hjälp i sitt dilemma. Bad är dock att ta i, hjälp likaså. Han placerade sin vana trogen en beställning hos regeringen. I denna stund obekräftade rykten menar att han glömt att det varit val i höstas. Men om man har stora vyer får man inte haka upp sig på detaljer. Om det som hittills meddelats en häpen allmänhet vore sanningen, skulle vi nu bevittna bildandet av Sveriges största och mest meningslösa konglomerat, dvs. hoprafsande av företag. Så tokig kan ingen vara. Därför tror jag inte alls på den bilden, även om meningen var att vi alla förnöjt och förblindade skulle mumsa på det köttben som man hade kastat till oss tills nästa utspel kom. Jag kan däremot tänka mig följande: Genom två dåliga affärer hade Volvo först skurit av sig benen och sedan skurit av sig armarna. Det återstod en kropp utan kassaflöde. Bilden av Venus Milo hade sannolikt föresvävat Doktor Gyllenhammar. Man kan få gå långt tillbaka i tiden ibland för att hitta sin like. Den första Procordiaaffären och Renaultavtalet är de operationer som avses. Genom dessa blev Volvo delägare i det mesta, men helägare av intet. Även Venus Milo fick en framtid. I det här fallet kan hon restaureras. Även för den operationen krävs Procordia med sina läkemedel och livsmedel. Procordia skulle nämligen kunna slås ihop med Volvo till ett livskraftigt företag som dels har en blomstrande 100-procentigt ägd egen rörelse med i huvudsak livsmedel och läkemedel, ett aggressivt internationellt företag med ett gott kassaflöde, dels är storägare i ett mycket stort europeiskt bilföretag med Renaults och Volvos alla bilar, lastbilar och övriga fordon. Om detta stämmer ser vi både en mening med hela affären och framför allt det stora värdet i våra aktier. Regering och riksdag är nämligen förvaltare av skattebetalarnas aktier i Procordia. Dessa aktier kan säljas nu, men de kan också säljas senare. Enligt regeringens privatiseringsprogram kommer de att säljas någon gång. Detta är alltså ett kanonläge i en förhandling som tydligen skall ge en ny start för Sverige genom att regeringen överlåter förhandlingsansvaret till chefen för televerket. Låt oss hoppas att hans telefonkontakter kan hjälpa honom. Och låt oss då hoppas att han inte ringer sina partibröder inom socialdemokratin och LO, som i sin tur är mycket nöjda med händelsernas utveckling av ett annat skäl, nämligen därför att de i vanlig ordning värnar om det nationella kapitalet, lyckligt ovetande om att det nationella kapitalet i detta fall sannolikt är minst lika mycket franskt som svenskt. Det är inte lätt att leva i en värld, det är inte ens lätt att leva i Om mitt scenario är rätt så bör sådana planer och avsikter meddelas offentligt. Om mitt scenario är fel så bör de rätta planerna och avsikterna meddelas. Nu är det bara rykten och spekulationer som får Sveriges största affär att se ut som Sveriges i särklass rörigaste affär. Att huvudaktörerna retar och retar sig på varandra antyder väl en del om storleken, inte bara på själva affären. Regeringen har två roller, dels en industripolitisk roll där man sagt sig ha ett privatiseringsprogram, dvs. ett utförsäljningsprogram, dels en ägarroll till Procordia som är värda en massa miljarder. Nu skall vi se hur den regering förhandlar som medverkade till en situation som gjorde hela Sveriges ränteläge beroende av 1 miljard, den gången var det barnbidrag, och som givit fattigpensionärerna en utredning i stället för en tredjedels miljard, belopp som ligger på marginalen i denna Volvo--Procordia-affär. Med andra ord är detta en affär av enormt stor och hög prioritet. Generaldirektören i televerket borde känna sig hedrad.

Fru talman! Det blir litet egendomligt om man som riksdagsledamot inte skulle få gendriva t.ex Volvochefens uttalanden i tidningen, när man här har som uppgift att bevaka skattebetalarnas och samhällsekonomins intressen. Odd Engström antyder i så fall att huvudregeln är att falla undan. Det är åtminstone inte vår huvudregel i folkpartiet. Ett annat problem, Odd Engström, är marknadsekonomi och marknadsekonomer. Marknadsekonomi fungerar när företag som är någorlunda oberoende av varandra förhandlar med varandra. Men det karaktäristiska för de här två företagen är att de är sammanblandade med personalunioner på ett sådant sätt som Per-Ola Eriksson och Göran Hägglund tidigare har nämnt. Därför fungerar inte marknadsekonomin som en referenspunkt i detta fall. Man måste dessutom ha konkurrenslagstiftning, internationell konkurrens och en regering som förmår att behålla sitt lugn och sin ''coolness'', som the Economist sade. Till Rolf L Nilson vill jag säga att det faktiskt är en nästan totalt enig analytikerkår som har kommit fram till att den här affären är felaktig. Odd Engström sade att den här affären är viktig och att näringsministern borde ägna sig åt annat. Men för vem är affären viktig? Den är inte viktig, Odd Engström, för Sveriges skattebetalare. Det kan jag lova.

Fru talman! Odd Engström är nu upprörd över att regeringen har kommit för nära det direkta företagsstyrandet. Det kan man naturligtvis vara. Det är det regeringen vill komma ifrån genom att privatisera dessa företag, eftersom vi tror att det finns andra som sköter företag betydligt bättre än politikerna gör. Man kan också vända på det och säga att när regeringen använder en privatiseringskommission, för att man bedömer att man själv inte har den kompetens som fordras för att göra nödvändiga analyser, kritiseras även detta. Då passar inte det herr Engström. Om Fortia hade funnits kvar hade vi inte stått här i dag, säger Odd Engström. Nej, det är mycket möjligt. Då hade man kunnat göra upp det här i ett anonymt förvaltningsbolag, där många av de förekommande personerna skulle vara partikamrater med Odd Engström. Jag drar mig till minnes en artikel i Dagens Industri som speglade en bolagsstämma för Fortia. Om min minnesbild är riktig fanns där ingen av de riksdagsledamöter som var kallade att närvara. Någon kan säkert rätta mig om jag har fel. Det var en bild på en tom lokal. De kallade hade uteblivit, för de kände inte direkt ansvar för verksamheten. Regeringen känner självfallet ett oerhört ansvar för Volvo men också för Procordias anställda, något som jag tror man glömt bort här. Procordia har en del verksamheter som behöver stora pengar framöver för att hävda sig -- jag tänker på läkemedelssidan. Där kommer det att behövas medel framöver, och de pengarna skall naturligtvis allokeras till delar där de kan ge bästa möjliga resultat. Det är inte säkert att samgåendet med Volvo för de medlen till områden som innebär de verkliga framtidssatsningarna. Rolf L Nilson har stått här under sex minuter och under dem lämnat Marx, Das Kapital. Nu är det Dagens Industri, Veckans Affärer, Affärsvärlden som har blivit husorgan. Det är intressant. Jag skulle gärna vilja höra hur Rolf L Nilson ser på privatiseringen som sådan. Är det felaktigt, eller är det så att vänsterpartiet nu börjar närma sig en linje som innebär att det kan finnas utrymme för företag som drivs i andra ägandeformer än de statliga? Är privatisering som medel inte utesluten, utan kan den biträdas också av vänsterpartiet i dag? Tack!
Herr talman! Per Westerberg har inte fått svar av en enda person om vad som är principiellt försvarligt i affären, påstod han. Eftersom jag är en enda person, skall jag ge honom ett svar. Vad anser näringsministern om det scenario som jag skisserade, dvs. att Procordia utvecklas i Volvos kostym dels som ett affärsdrivande företag som framgångsrikt kör med det som görs i dag, nämligen livsmedel och läkemedel, dels som storägare i Volvo/Renault, ett ledande Europa och världsföretag inom den branschen? Då kan nämligen både Volvo och Procordia utvecklas bättre än i dag. Det ligger faktiskt inte bara i Gyllenhammars intresse. Vad säger Per Westerberg om att hela spelplanen skall presenteras? Så gör man i vanliga familjer när man håller på med sådana här affärer. Då menar jag att man inte bara skall gå ut till allmänheten, till riksdagsledamöter och regeringen och berätta om landstingsvarianten, alltså det som har presenterats hittills, om att slå ihop en mängd företag till en meningslöshet. Det måste finnas något mer när man skall presentera planerna. Sedan vill jag säga: Se till att barnet inte åker ut med badvattnet. Sören Gyll och hans företagsledning inom Procordia har gjort ett fantastiskt bra jobb. De skulle säkert vara en tillgång även för Volvo. När Volvos verksamhet inom läkemedel och livsmedel flyttades över till Procordia blev det mycket bättre. Kanske kan Procordia fixa bilarna åt Volvo också -- vem vet. Se upp så att inte den kalabalik som helt onödigt nu uppstått blir anledningen till att privatiseringen kommer av sig. Odd Engström betonar hela tiden att han är lugnare än Per Westerberg. Det kan i stort sett vem som helst vara. Så säger Odd Engström: Den här frågan är oundvikligen en fråga för riksdagen, varefter han säger att hade Fortia funnits kvar, hade vi inte behövt stå här. Det behöver jag inte kommentera ytterligare, det har redan Göran Hägglund gjort. Socialdemokraternas kärlek till Volvo var ett tema som bekymrade Per-Ola Eriksson. Det är inte alls någonting konstigt, Per-Ola Eriksson, för elefanterna älskar alltid elefanter. Jag känner till en bok vars författare jag känner ännu bättre som handlar om detta. Det finns nämligen tio eller femton elefanter i ett rum som bestämmer om allting -- industrin, de unga och de gamla, de arbetande och politiken. Det är många som tycker att det är jättekul, men det skall vi akta oss för. Till sist ett råd om man nu får ge sådana. Det är ändå ingen som bryr sig om det, men det kommer i alla fall till protokollet. Till Per Westerberg: Läs inte nödvändigtvis min bok om elefanterna, men läs anförandet i lugn och ro. Jag tror nämligen att även Per Westerberg är mäktig lugn och ro under vissa förutsättningar.

Fru talman! Det råd jag vill ge Carl B Hamilton är helt enkelt: läs på.

Skall vi ta detta på allvar, eller vad är det som gäller? Jag tycker att Per Westerberg under sin korta karriär som näringsminister haft en förmåga att skapa oklarhet och förvirring. Han har tyvärr gjort detta på områden som är väsentliga för den svenska välfärden. Han har lyckats skrämma upp småföretagare när det gäller riskkapitaltillgången så till den milda grad att de inte riktigt vet var de hör hemma någonstans. Han har varit med om att ställa till stor förvirring i denna affär. Det är inte bra, därför att regeringen och Per Westerberg har här medverkat till en mängd rätt allvarliga och obehagliga händelser -- affärerna Nobel-- Procordia-affären, för att inte tala om alla fastighetsbråk. Det skapar inte tilltro och goda möjligheter för att utveckla den svenska ekonomin på ett positivt sätt. Sjabbel i stora affärer är alltså inte bra för någon. Jag vill instämma i Odd Engströms retoriska fråga, men jag formulerar den på ett annat sätt: Är Per Westerberg som den stelbente politiker han är verkligen den som är bäst lämpad för att gå på slak lina? Jag är övertygad om att det är just denna förmåga som behövs för att klara det svenska näringslivet genom lågkonjunkturen och skapa en ny och positiv utveckling i den svenska ekonomin. Per-Ola Eriksson talar om ägarspridning. Tala om det med Per Westerberg, som i en stort upplagd intervju i Veckans Affärer säger att det är synd att det inte finns fler miljardärer som kan köpa upp de statliga företagen. Är det den typen av ägarspridning som Per-Ola Eriksson vill ha?

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret på mina frågor. Angående grundskolans förhållanden kommer vi i min hemkommun om någon månad att besluta om ny skolorganisation. Den innebär bl.a. att varje skolenhet så småningom skall bli en resultatenhet. Om det går som jag hoppas blir en av de minsta skolenheterna en försöksskola där vi kan prova oss fram hur de praktiska detaljerna skall ordnas. Det innebär också att varje skolenhet skall kunna profilera sig och därmed i viss utsträckning kunna konkurrera med de övriga skolenheterna om eleverna i kommunen eller grannkommunerna. Formuleringen i svaret att ''kommunen så långt det är praktiskt och ekonomiskt möjligt skall tillgodose föräldrars och elevers önskemål om placering vid viss skola'' är därför intressant och vägledande. När det gäller gymnasieskolan är svaret betydligt mer svävande. Där har vi att invänta det fortsatta beredningsarbetet i departementet. I min fråga visar jag på att vi i min hemkommun fått drastiskt ökade kostnader för de elever som utnyttjar grannkommunens gymnasieskola. Det rör sig om ungefär likartat antal elever över en ganska lång period. Det skulle naturligtvis vara intressant att höra litet i vilken riktning tankarna i beredningen går. En väg vore t.ex. att sektorsbidraget, skolpengen, följer eleven -- men inte mer. Hur blir det då om vi t.ex. får 40 000 kr. per gymnasieelev i skolpeng, men grannkommunen begär 55 000 kr. för det gymnasieprogram eleven bestämt sig för? Vem skall betala mellanskillnaden? Det finns en annan variant. Låt oss anta att hemkommunen kan visa att det aktuella gymnasieprogrammet där kan meddelas för 32 000 kr. Kan det då tänkas att man endast ''skickar med'' eleven dessa 32 000 kr. och att föräldrarna, eller någon annan, får betala mellanskillnaden upp till Jag har med detta velat visa att problemet i en krympande kommunal ekonomi inte är så enkelt. Ambitionen om att stärka valfriheten kan komma i konflikt med vitala kommunalekonomiska realiteter. Herr talman! Vad säger statsrådet?

Fru talman! Jag vill tacka miljöministern för svaret. Jag är dock inte nöjd med det. Jag tycker att det var ett oengagerat och allmänt svar, där det saknas konkreta åtgärder för att vända den utveckling som vi har sett under många år. Det problem som jag tar upp i interpellationen är inte nytt. Det är väl debatterat och väl känt. Det har funnits förhoppningar att utvecklingen skulle vända, att vi skulle kunna se någon form av förbättring när det gäller surhetsgraden i våra sjöar eller i marken. Tvärtom visar nu alla rapporter som kommer på motsatsen. De visar att skadorna är värre än man har befarat, att försurningen går längre och omfattar större markområden och flera sjöar än vad man har trott tidigare. Framför allt går den djupare ner i marklagret. Så sent som i slutet av förra veckan refererades i dagstidningarna en rapport från växtekologer vid Lunds universitet, där det faktum att surheten har ökat på nivåer flera meter längre ner i marken tas upp. Det gäller framför allt i de sydsvenska skogsområdena. Eftersom vi känner till de flesta av källorna vore det på sin plats att Olof Johansson redovisade någon form av konkreta åtgärder för att komma till rätta med problemen. Det sägs att det skall ske en 30 procentig minskning av kväveoxidutsläppen under perioden 1980--1998. Det är räknat på en tjugoårsperiod, varav tio år redan har gått. Under de första tio åren av tjugoårsperioden har ingenting skett när det gäller de totala utsläppen. Utsläppen från större anläggningar, främst energianläggningar, har minskat. Den förbättringen har i stället ätits upp av ökade utsläpp från trafiken. Det är i det perspektivet vi tar upp Öresundsbron som ett hot, inte bara mot Östersjön som ett biologiskt system och mot vattenbalansen och växtlivet i Östersjön, utan också som ett hot mot den svenska skogen och de svenska insjöarna. Jag vill fråga Olof Johansson: Är det möjligt att en miljöprövning av Öresundsbron kan leda till att vägbroprojektet stoppas? Har Olof Johansson några andra förslag vad gäller främst begränsning av trafikens skadliga inflytande, av det ökade bidraget från vägtrafik till försurningen? Det är i och för sig rätt att demokratiseringen i Östoch Centraleuropa skapar nya möjligheter för förnuftiga, miljöriktiga beslut. Men detta är ingenting som kommer med naturnödvändighet. Det finns ett våldsamt välståndsgap till resten av Europa som man är angelägen att minska. Det innebär också att det finns ett stort sug efter ökad bilism, privatbilism. Det finns ett behov av ökade transporter, med den därpå följande risken för ökade kväveoxidutsläpp och ökad försurning.

Det är inte fullt utforskat vad en verkligt massiv kalkning medför. Därför hanterar man detta med försiktighet. Det behövs därför ökad forskning på området, men mer kalkning än vad som sker behövs också som akut återställande åtgärd. Är miljöministern beredd att medverka till att ytterligare sådan kalkning sker? Vi har ont om tid. Skadorna ökar och det upptäcks ständigt nya skador. Det krävs åtgärder för att komma till rätta med detta och vända utvecklingen.